Herr talman! Lahja Exner sade att äldrestödet har haft en stor betydelse för tekoindustrin. Jag vill påstå att det har en stor betydelse för tekoindustrin även framgent, om man inte tar bort det helt och hållet, vilket man är på väg att göra. Från centerpartiets sida hävdar vi att man bör ha kvar det. Jag förstår inte varför inte Lahja Exner och socialdemokraterna i Sjuhäradsbygden åtminstone kunde ställa upp på den linjen. Det borde vara ett förnuftigt ställningstagande från deras sida. Sedan sade Lahja Exner att socialdemokratin lade om näringslivspolitiken för att på det sättet skapa bättre företag. Vi kan vara överens om en sak, och det är att vi har fått en bättre situation för näringslivet. Men det beror naturligtvis på devalveringen och även på att vi har fått en högkonjunktur. Redan före valet 1982 visste vi att en högkonjunktur var på väg — det började visa sig sommaren 1982. Denna högkonjunktur har sedan förstärkts. Men vi har i dag prognoser som pekar på att både omsättningen i företagen och antalet anställda kommer att minska, vilket har skett också under denna treårsperiod. Det är alltså inte någon positiv utveckling. Lahja Exner sade att vi har färre arbetslösa, och det är alldeles riktigt. Det beror delvis på devalveringen och högkonjunkturen, men också på att människor flyttar från Sjuhäradsbygden. Det har skett en befolkningsminskning i samtliga kommuner utom Marks kommun. Detta gör naturligtvis att det är färre som söker jobb. Men det är inte på det sättet som vi vill lösa arbetslöshetsproblemen, utan vi vill att människorna skall få jobb hemma. Det är det som är det viktigaste. Lahja Exner hävdade att devalveringen och den ekonomiska politiken har gett industrin bättre förutsättningar. Devalveringen har naturligtvis gjort det, men inte den ekonomiska politiken, eftersom den har misslyckats. Inte ett enda år har inflationsmålen infriats. Inflationen har blivit dubbelt så hög som man har räknat med och avsevärt mycket högre än i konkurrentländerna. Det är detta som gör att devalveringseffekterna nu håller på att försvinna. Treårsprogrammen är viktiga, sade Lahja Exner. Jag vill understryka det, och jag tyckte att Lahja Exner hade en klar argumentering för att det är på detta sätt. Men det borde naturligtvis vara en rullande treårsplanering, så att företagen har möjlighet att få veta vad som kommer att hända. Jag kan inte se annat än att Lahja Exner måste rösta på vår reservation nr 6 till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Lennart Brunander verkar vara mycket skeptisk till de selektiva stödformerna.

Man kan också mycket klart se vilka företag det är som har överlevt de olika kriserna. Det är de företag som har vågat och velat satsa. Lennart Brunander, som också kommer från tekobygderna, borde kunna medge att det är så det förhåller sig. Antalet anställda i tekoindustrin har inte minskat under det senaste året. Precis som jag sade i mitt anförande kan vi nu, för första gången på länge, konstatera en ökning av antalet aktiva, alltså sådana som befinner sig i det produktiva arbetet, bland Beklädnads medlemmar. Det är en liten ökning, men dock en uppgång. Det är ganska många år sedan vi senast hade den situationen. Jag vet inte om jag missuppfattade Lennart Brunander, men det lät nästan som om han hade åsikten att det är tekoarbetarna som åstadkommer inflationsspiralen. Om han inte menade så, har han chansen att här rätta mig.
Herr talman! Jag menade inte att det är tekoarbetarna som driver upp inflationsspiralen. Jag sade att regeringen med sin ekonomiska politik har sett till att vi har fått denna utveckling. När det gäller att driva inflationen uppåt behöver inte regeringen någon hjälp — det klarar den helt själv.

Herr talman! Den svenska tekoindustrin drabbades under 1970-talet av en kraftig minskning i produktion och sysselsättning. Under tioårsperioden halverades således antalet sysselsatta i företag med minst fem anställda från 67 500 år 1970 till 33 900 år 1980. Detta konstaterande gör arbetsmarknadsutskottet inledningsvis i sitt nu föreliggande betänkande. Nedgången i sysselsättningen sträcker sig emellertid mycket längre tillbaka än så, vilket utskottet kunde ha kostat på sig att konstatera. Verkligheten är att tekoindustrin under de senaste decennierna drabbats av förlorade arbetstillfällen i en omfattning som vida överstiger 100 000. Och nedgången fortsätter även under 1980-talet, om än i något långsammare takt. Under femårsperioden 1980-1985 har antalet sysselsatta minskat med drygt 6 000, och en ytterligare nedgång är att förvänta, främst inom konfektionsindustrin. Det var mot bakgrund av den kraftiga nedgången i sysselsättningen som äldrestödet infördes 1977 av den dåvarande borgerliga regeringen. Det är inget tvivel om att detta generellt utgående stöd har varit av största betydelse för tekoindustrins överlevnad i vårt land. Arbetsmarknadsutskottet är mycket positivt i sin bedömning av äldrestödet. Utskottet anför: ”Äldrestödet har enligt utskottets mening haft stor betydelse för tekoindustrins utveckling. Utan dessa insatser skulle betydligt färre företag och anställda i dag ha varit verksamma inom näringen. Andelen lönsamma företag skulle också ha varit avsevärt lägre.” När man tar del av detta bör man kunna dra slutsatsen att utskottet anser äldrestödet vara så värdefullt, att varje försämring av det måste vara utesluten. Men alls icke så! I nästa mening konstaterar utskottet att nedtrappningen är nödvändig på grund av det statsfinansiella läget och det därav följande behovet av att minska de totala subventionerna till näringslivet, varpå utskottet omedelbart betonar att neddragningen av äldrestödet till viss del kompenseras genom en ökning av de effektivitetsfrämjande och marknadsstödjande åtgärderna för branschen. Detta innebär med andra ord att det selektiva stödet ökar. Angelägnare än så var således inte behovet av att minska subventionerna. Det finns ingen anledning att polemisera mot uppfattningen att det statsfinansiella läget är sådant att besparingar måste göras när det gäller stödet till tekoindustrin. Men med bestämdhet hävdar jag att statens insatser skall vara av generell karaktär, såsom äldrestödet, och inte så utformade att de snedvrider konkurrensen. Den kompensation som utskottet hänvisar till har just denna senare inriktning, vilket är beklagligt. Det selektiva stödet hamnar därtill i betydande omfattning hos större och redan bärkraftiga företag, medan de mindre har svårt att tillgodogöra sig stöd av denna karaktär. Detta är ytterligare ett skäl för en övergång från selektiva stödformer till generella. De beslut riksdagen nu står att fatta har emellertid precis den motsatta inriktningen, vilket är så mycket mer anmärkningsvärt som det står i strid med vad man från tekoindustrin själv hävdar. Där anser man att stödåtgärder av generell karaktär är av större värde än riktade åtgärder. Det vore således bättre att låta äldrestödet bevaras på nuvarande nivå och låta kostnaderna härför motsvaras av en minskning av anslaget till de industripolitiska åtgärderna. Herr talman! Som bekant har vi nu under en period haft en klar uppgång i de internationella konjunkturerna. Detta har naturligt nog även påverkat utvecklingen inom tekoindustrin. Därtill har de genomförda, sammantaget mycket kraftiga devalveringarna haft en positiv effekt när det gäller exportmarknaden. Totalt sett har därför lönsamheten förbättrats under de senaste åren. Lönsamhetsförbättringen gäller emellertid främst textilföretagen, medan konfektionsföretagen inte kan visa upp samma bild. Den inhemska produktionen av konfektion har minskat. Importandelen har ökat och utgör nu ca 86 Po av hemmamarknaden. En enhällig riksdag har beslutat att det långsiktiga målet för tekoindustrin, således också konfektionsdelen, skall vara en svensk marknadsandel för tekovaror på hemmamarknaden om minst 30 90. Vi är nu mycket långt ifrån detta mål beträffande konfektionen, och klyftan har ytterligare vidgats under de senaste åren, tvärtemot vad socialdemokraterna utlovade i oppositionsställning och i valrörelsen. Skillnaden i resultat mellan olika delbranscher och företag har också ökat. Andelen förlustföretag är alltjämt stor. Nära en fjärdedel av alla företag redovisar en förlust trots utgående äldrestöd. Andelen lönsamma företag skulle, precis som arbetsmarknadsutskottet uttalar, ha varit avsevärt lägre utan äldrestöd. Det finns också anledning att känna oro för framtiden. Konjunkturutvecklingen ter sig osäker, risken för en nedgång är uppenbar. Devalveringseffekterna är nu helt förbrukade för tekoföretagens del. Lönekostnaderna har i Sverige ökat kraftigare än i våra viktigaste konkurrentländer. Den förra året genomförda mycket kraftiga nedtrappningen av äldrestödet motsvarade en lönekostnad med upp till 6 26. Konfektionsindustrins kostnadsläge är åter högst i världen. Inflationsutvecklingen har i vårt land varit avsevärt mycket större än i omvärlden. Regeringens utlovade 4 96 blev 8,2 I förra året, och i år är vi redan uppe i minst 2,3 90 av de utlovade 3 procenten, trots återinfört prisstopp. Det är uppenbart att allt detta mycket negativt påverkar tekoindustrins möjligheter att hävda sig gentemot omvärlden. Därtill kommer att socialdemokraterna har påtvingat näringslivet och för övrigt hela svenska folket löntagarfonderna, som uteslutande har haft en negativ effekt för tekoindustrin. Tekoföretagen i Sjuhäradsbygden berövas betydande kapital, som rimligen borde få komma anställda och företag till nytta i stället för att på detta meningslösa sätt föras bort från företagen och bygden. Inte en enda företrädare för Sjuhäradsbygden och dess tekoindustri har befunnits vara värdig att ingå i fondstyrelsen. Det omskrutna medinflytandet lyser med sin totala frånvaro när det gäller de tekoanställda. Löntagarfonderna utgör uteslutande en allvarlig belastning för den redan hårt trängda tekoindustrin. Det finns således många starka skäl, som talar för positiva insatser från samhällets sida gentemot tekoindustrin. Hit hör generellt verkande, konkurrensstärkande åtgärder. Kraftiga kostnadsstegringar måste undvikas. Löneskatterna måste begränsas. En betydande återhållsamhet måste visas, när det gäller lönekraven. Löntagarfonderna måste avvecklas. Äldrestödet är just generellt verkande; en nedtrappning av det får tvivelsutan kostnadshöjande effekter. Nedtrappningen försämrar konkurrensförmågan. Återigen kan vi konstatera att besparingarna sätts in på fel områden, när de drabbar äldrestödet. Mer än hälften av tekoindustrins anställda arbetade under 1984 i företag, som var lönsamma med äldrestödet men som inte varit det utan detta. Särskilt i de mindre företagen är beroendet av äldrestödet stort. För majoriteten av företag med upp till 75 anställda motsvarades överskottet föregående år av det erhållna äldrestödet. Innevarande år är anslaget till detta beräknat till 210 milj.kr. Samtidigt tillför tekoindustrin samhället mer än 2 miljarder kronor i skatter och avgifter. Tekoindustrin återbetalar således cirka tio gånger så mycket som den erhåller i generellt stöd. Genom äldrestödet skapas lönsamhet i ett stort antal företag, varigenom många människor erhåller arbete och skapar sig sin försörjning. Utan detta stöd skulle åtskilliga företag tvingas lägga ner verksamheten, varigenom arbetstillfällen skulle försvinna med såväl ökade arbetslöshetskostnader som minskade skatteoch avgiftsinkomster som följd. Resultatet härav blir klart negativt för hela samhället. Det är naturligtvis inte enbart genom ett bevarat äldrestöd som tekoindustrin kan stärkas och konkurrenskraften förbättras. Som jag redan nämnt måste lönekostnaderna begränsas. Åtgärder på skatteområdet är också av betydelse. Hit hör t.ex. sänkta marginalskatter, skattebefrielse för i företagen arbetande kapital, ett slopande av dubbelbeskattningen på aktieutdelning samt en sänkning av bolagsskatten. Så sent som för halvannan vecka sedan beslutade riksdagen om företagsbeskattningen m.m. På punkt efter punkt gick socialdemokraterna och kommunisterna emot de förslag från moderata samlingspartiets sida som syftade till att stärka näringslivets och då inte minst tekoindustrins ställning till ftomma för de anställda och hela samhället. Regeringspartiets negativa inställning till företagsamheten är beklaglig. Herr talman! Jag kan icke underlåta att något beröra den enligt min mening överdrivna tron på de positiva effekter ett totalt slopande av alla importrestriktioner gentemot lågprisländerna skulle få för den svenske konsumenten. För det första har vi redan nu världens högsta importandel av tekovaror från lågprisländerna. Den andelen ökar, vilket visar att resonemanget om omvägen via EG/EFTA inte håller. För det andra bygger påståendet om att kläderna på den svenska marknaden fördyras med över 3 miljarder per år på grund av importhindren på en studie av förhållandena i Hongkong. 3 miljarder motsvarar 17 96, och just i Hongkong är exportlicenser en handelsvara med en avgift som beräknats till 17 20. Mot denna bakgrund söker man göra gällande att ett slopande av handelshindren skulle sänka priserna inte bara på varorna från Hongkong med 17 96 utan också på samtliga tekovaror från lågprisländerna. Importkostnaden på kläder från Hongkong utgör 496 av de svenska konsumenternas totala klädutgifter. Dessa 4 90 påstås alltså vara representativa för alla andra, vilket vittnar om att 3-miljarderspåståendet bygger på synnerligen lösa grunder. För det tredje är importresp. producentkostnaden för kläder i Sverige mindre än 40 26 av det pris konsumenten betalar. Resten utgörs av handelns inhemska kostnader och varuskatter. En konsumentprisminskning på 17 9o förutsätter därför en importprisminskning på 35-50 90. Kan verkligen någon tro att detta kommer att inträffa? För det fjärde är jag övertygad om att den svenske tekoarbetaren hellre väljer att ha ett något dyrare klädkonto än att stå i arbetslöshetskön i sin till synes fina, något billigare Hongkong-kostym! Herr talman! Enligt min mening är det alltså angeläget att de statliga stödåtgärderna för tekoindustrin, så länge de nu är nödvändiga, skall vara generellt utformade. Äldrestödet bör därför tills vidare bevaras på nuvarande nivå. En förutsättning härför är emellertid att de budgetmässiga kostnaderna för det totala stödet därmed inte ökar. Tyvärr tvingas jag konstatera att denna förutsättning inte föreligger för närvarande. Med anledning härav avstår jag nu från att ställa något särskilt yrkande.
Herr talman! Jag måste ställa en fråga till Hans Nyhage — hur han tänker rösta i denna fråga. Efter allt han har sagt nu kan han inte göra annat än rösta på centerpartiets reservation i detta betänkande. Något stöd från sina moderata kamrater i kammaren har han inte, utan han får söka stöd hos centern.
Herr talman! Om Lennart Brunander lugnar sig något skall han få besked om hur jag röstar.

Herr talman! Det mesta som kan sägas i denna debatt är redan sagt, och jag skall inskränka mig till, under de 6-7 minuter som är tilldelade mig, att försöka göra en summering men även tillföra debatten någon synpunkt som ännu inte har aktualiserats. Målsättningen 30 26 svensk tekoproduktion står fast. Utskottet har slagit fast detta med önskvärd tydlighet, och det är jag beredd att uttala min tillfredsställelse över. Målsättningen är uppnådd på textilsidan, men det saknas ytterligare en del innan man har nått målet i avseende på konfektion. Uppfattningen att man skall räkna in det vi exporterar är jag inte utan vidare inställd på att signera. Vår export har betecknats såsom nischbetonad. Möjligen är den litet specifikt exklusiv i vissa avseenden. Jag är inte säker på att man i ett försörjningsläge som är bekymmersamt utan vidare kan omställa den just i den riktning som vi önskar och behöver. Men frågan om globalkvoten har spelat en roll. Centerpartiets representanter har reserverat sig för den. Jag har tidigare i liknande debatter uttalat min anslutning till den. Nu har vi fått veta att kommerskollegium har studerat denna fråga och för sin del anser att en bilateral kvotering med lågprisländerna inom ramen för multifiberavtalet är lika effektiv som en globalkvot. Det låter ju bra. Jag har lagt märke till att utskottet på s. 7 i sitt betänkande räknat upp icke mindre än 17 länder, med vilka vi träffat slika bilaterala kvotarrangemang. Men det finns ett fel i detta eller rättare sagt en ofullständighet. Det finns någonting av en öppen dörr i det systemet. Det kan ju dyka upp nya exportländer, och då exporterar man till Sverige helt obegränsat — man är inte bunden av någonting — intill den dag regeringen träffar ett nytt begränsningsavtal med den exportören. Av en redovisning jag läste i Dagens Industri för någon vecka sedan framgår att det på arenan har anmält sig en alldeles ny nation, nämligen Bangladesh, som under de senaste två åren har fördubblat sin tekoexport till Sverige och inte är bundet av någon bilateral kvotbegränsning. Detta har resulterat i att både EG, USA och Canada har genomfört en bilateral kvotbegränsning med Bangladesh — dock icke Sverige. Här har man ett uttryck för att globalkvoten kanske skulle ha inneburit en räddning. Men nu har vi bestämt oss för det andra systemet, och då ser jag ingen annan utväg än att rekommendera regeringen att vara mycket uppmärksam i den mån det uppenbarar sig nya exportörer på arenan. Regeringen bör då se till att utan dröjsmål träffa motsvarande bilaterala avtal med dessa på samma sätt som man gjort med de 17 angivna länderna. Jag tycker att det är en korrekt behandling av de länder som redan är bundna. Dessutom är det korrekt med hänsyn till att vi har bestämt oss för en viss begränsning. Vi har en generös importpolitik. Det har anförts av flera talare i denna debatt. Jag tror att det var Lilly Hansson som angav siffrorna när det gäller importen per capita från såväl hela importområdet som de specifika lågprisländerna. Jag skall inte upprepa dessa siffror. Det här innebär emellertid att när vi tar ställning till hela problemet med den svenska tekoindustrin så bör vi framför allt se mot framtiden: Hur skall tekoindustrin utvecklas och vad har vi att räkna med?

Det selektiva stödet har ju den favören framför det generella att det ger åtminstone förhoppningen att det är ett mer övergångsbetonat stöd, medan äldrestödet med en mekanisk utbetalning av pengar till alla äldre har en permanens i sig som det är svårt att komma ifrån. Det har i den här debatten åberopats att vi ju ändå har en del respektabla ekonomer som fördömer det nuvarande systemet och anser att den fullt liberala frihandelslinjen är den enda riktiga. Jag tror det var Sten Svensson som vid flera tillfällen kom tillbaka till docenten i nationalekonomi Hamilton, som på sista tiden speciellt har intresserat sig för de här frågorna. Jag har tagit mig orådet före att läsa hans handlingar och måste nog säga att han har lyckats — i varje fall har jag den uppfattningen — distansera sig från den praktiska verkligheten på ett mycket imponerande sätt. Det är inte så att man kan teoretisera och tro att problemen löser sig. Det var intressant att avlyssna herr Nyhage som tvärtemot sina partivänner har den uppfattningen att vi måste skydda den svenska tekonäringen. Han står med båda fötterna i myllan nere i Sjuhäradsbygden och Boråstrakten och känner tekoindustrins besvärligheter in på bara benen, och han talar följaktligen på ett annat sätt. Vi har bestämt oss för i riksdagen — och jag kan väl säga riksdagen som representant för nationen — att det är två näringsgrenar i vårt land som ur försörjningspolitiska synpunkter bör skyddas. Den ena är jordbruksnäringen och den andra är tekonäringen.

Då gällde det att kunna producera kläderna själva, och det var mycket huvudvärk innan vi lyckades med det. Det går således inte bara att säga: Inventera garderoben och slit på kläderna. Det finns yrkesområden där man inte inventerar garderoberna. Jag tänker på försvaret, där våra soldater skall ha uniformer. Vi har olika yrkesgrupper med uniformer, t.ex. en vårdorganisation på sjukhus och lasarett som kräver speciella kläder. Vill man ha en fullständig beredskap, och det har vi bestämt oss för, kommer man aldrig ifrån att tekonäringen skall placeras in på samma sätt som jordbruksnäringen i våra funderingar. Herr talman! Jag är ledsen om jag överskridit mina sex minuter, men herr talmannen har varit vänlig nog att inte påtala detta. Jag kan väl till mitt försvar säga att det inte är ofta jag besvärar kammaren med inlägg i debatterna. Detta var ett par synpunkter som har förbigåtts i debatten, och jag ville ha dem antecknade till protokollet.

Herr talman! Jag vill först från moderaternas sida uttala tillfredsställelse över att ett enigt trafikutskott har gått ett steg längre än regeringen gjorde i sin proposition om godstransportstöd till Norrland genom att utvidga stödet till att även vara ett hamntransportstöd. Det ger sjöfarten en chans att på lika villkor konkurrera med transportsystemen till lands. Det ger också det norrländska näringslivet en chans att få transporter utförda till ett lägre och mera konkurrenskraftigt pris. Jag säger detta med tillfredsställelse och som kontrast till det faktum att vi från moderat sida säger nej till att man nu inför ett nytt transportstöd för Norrland, nämligen ett persontransportstöd. Vi deltar med övriga partier när det gäller den positiva hållningen till att på olika sätt utjämna de olägenheter och kostnader som är förknippade med de stora geografiska avstånden både inom Norrland och från Norrland ner till det övriga Sverige. Vi har också medverkat, redan på de borgerliga regeringarnas tid, till en serie lättnader för det norrländska näringslivet. Jag kan nämna sådant som skatteutjämning, stöd till kollektivtrafiken, lokaliseringsstöd, glesbygdsstöd, transportstöd, beredskapsmedel, rådrumsbeställningar, arbetsmarknadsutbildning, tidigareläggning av statliga beställningar, sysselsättningsstöd m.m. Enbart inom trafikutskottets område har vi ju inte bara godstransportstödet till Norrland utan också olika andra stödfunktioner som vi har medverkat till för Norrlands del. Det är därför av antibyråkratiska skäl vi nu säger nej till ett särskilt persontransportstöd för Norrland. Vi finner att det är omöjligt att administrera utan omfattande kostnader och att det är obetydligt till sin verkan. Om man vill hjälpa de norrländska företagen med deras kostnader på persontransportsidan, finns det bättre möjligheter att göra det. Jag kan som exempel nämna införande av en friare konkurrens mellan transportmedlen på Norrland och olika andra, mera generellt verkande medel. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till de reservationer från moderat sida som finns fogade till trafikutskottets betänkande 20, nämligen reservation 1 om persontransportstöd och, om den vinner bifall, även reservation 4. Jag sade att persontransportstödet blir ett alltför tillkrånglat, byråkratiskt system som kräver noggrann övervakning och uppföljning, och jag tror också att det kommer att svälla på ett sätt som man i dag inte föreställer sig. Ett tecken på det är t.ex. att såväl centern som folkpartiet föreslår att detta persontransportstöd skall gälla inte bara den mindre och medelstora företagsamheten utan även enskilda företagare — enmansföretag osv. — vilket naturligtvis snart skulle föra med sig kraftigt expanderande kostnader.

Herr talman! En viktig drivkraft bakom tillkomsten av många småföretag är människans ambition att skapa något eget, att utveckla en idé och att sälja nya produkter och tjänster. Men företagandet kombineras förvisso med ekonomiska risker och förutsätter kunnande och arbetsförmåga. Företagarens villkor vilar på olika grund och är inte jämställda i vårt land. Närhet till marknaden och till befolkningscentra är av stor betydelse. För folkpartiets del har vi sedan lång tid arbetat för att stödja de små och medelstora företagen. Enligt folkpartiets uppfattning måste syftet med regionalpolitiken bl.a. vara att utjämna de skilda förutsättningar för företagen som råder i olika regioner. Jag avser särskilt avståndsproblemen, dvs. kommunikationer, transporter och marknadskontakter. För företag belägna i norra regionen är resekostnaderna betydande. Problematiken kan sammanfattas på följande sätt: Underlaget i Norrland är för litet för att man där skall kunna få en ordentlig bastillverkning. För en fungerande och expanderande försäljning fordras en bra basverksamhet. Eftersom norra regionen är för liten måste marknadsföringen till mycket stor del koncentreras till mellersta och södra Sverige. Företag i norr som konkurrerar med företag i övriga delar av Sverige har en klar snedbelastning på grund av ökade resekostnader. Jag vill erinra kammarens ledamöter om att en tur och retur-biljett till Stockholm med flyg i dag kostar 1 700 kr. Ett persontransportstöd är därför värdefullt och efterfrågat. Men det nu av utskottets majoritet förordade stödet vänder vi oss från folkpartiet emot. Vi har i motion 1984/85:2937 framfört att stödet inte enbart skall utgå till de anställda utan även till egenföretagaren. Vi grundar vårt ställningstagande på erfarenheter från egenföretagarens verklighet. Utskottets förslag negligerar egenföretagare och småföretagare. Det finns en rad småföretag, ensamföretag eller företag drivna av två kompanjoner, som genom det här förslaget sätts på undantag. Varför, måste jag fråga socialdemokraterna och kanske främst moderaterna, som inte alls vill ha något persontransportstöd till Norrland. Jag har själv nyligen varit i kontakt med en småföretagare i min hemstad som av olika skäl, bl.a. på grund av kostnaden för marknadskontakterna, sett sig tvingad att flytta till det här storstadsområdet. För just nya företag, med få anställda med en eller två ägare som tillika är företagets försäljare, skulle ett persontransportstöd vara en av flera nödvändiga stimulanser för att fortsätta med företagandet. Konsekvenserna blir nu att man ger upp. Egenföretagaren kan ej bära kostnaden för marknadsföringen, och man flyttar till mera matnyttiga och resursgivande regioner. Därmed berövas glesbygdsregioner den stimulans som ett enskilt företagande alltid innebär. För folkpartiets del omfattar vi principen att utjämna skillnaderna i levnadsbetingelser och företagande. Men utskottets förslag går stick i stäv mot denna princip och innebär att egenföretagaren missgynnas. Det kan vi inte ställa upp på. Ett litet företag och en egenföretagare bör ges möjlighet till persontransportstöd. Stödet bör inte enbart avse de anställda.

Herr talman! Ett persontransportstöd till företagen och näringslivet i norra Sverige är ett mångårigt önskemål. Det går nu i uppfyllelse i och med det beslut som kammaren kommer att fatta om en stund. Jag vill påstå att vi därmed också tar ett väldigt viktigt steg när det gäller att sänka kostnaderna för företagen avseende företagens kontakter i södra och mellersta Sverige. Persontransportstödet kommer också att underlätta för näringslivet och företagen att nå marknader och kunder och marknadsföra sina produkter på ett betydligt effektivare sätt än tidigare. Frågan om persontransportstöd har stötts och blötts under många år i många olika utredningar, bl.a. nu senast i den regionalpolitiska utredningen. Det nu aktuella förslaget, som regeringen presenterat och som utskottet har ställt sig bakom, avviker visserligen från den regionalpolitiska utredningens förslag så till vida att stödet föreslås betalas via budgetmedel. Det fanns förslag i den regionalpolitiska utredningen att det skulle betalas med uttag från godstransportstödet. På den punkten innebär alltså förslaget en förbättring. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Från centerns sida ställer vi oss bakom principen om ett persontransportstöd. Det gör vi därför att vi har drivit kravet under åtskilliga år på länsplan, i riksdagen och andra sammanhang. Däremot är det med besvikelse som vi får notera att småföretagare och egenföretagare ställs utanför möjligheten att erhålla persontransportstöd. För de företagen är det nämligen verkligen betungande med de dyra resekostnaderna. Enligt vår uppfattning bör även småföretagare och egenföretagare erhålla persontransportstöd för att man skall kunna nå ut till marknader i södra och mellersta Sverige. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2. Om jag beklagar att de har ställts utanför av den socialdemokratiska regeringen och utskottsmajoriteten, så beklagar jag också att moderata samlingspartiet så kallt och kyligt har avvisat persontransportstödet. Man har ställt sig vid sidan om det. Det tolkar jag som ett tecken på bristande regionalpolitisk vilja och förståelse. Vad som är värre är kanske inte att Rolf Clarkson i Skåne yrkar avslag på detta stöd, utan det är att även moderata riksdagsmän på Norrlandsbänken kallt och brutalt yrkar avslag på stödet. Rolf Clarkson gjorde en lång uppräkning på åtgärder som moderata samlingspartiet påstår sig ha vidtagit för att utjämna skillnaderna. Det gäller skatteutjämning, glesbygdsstöd osv., ja t.o.m. stöd till kollektivtrafiken. Den sista uppräkningen i Rolf Clarksons lista var ju inte särskilt positiv och har inte heller särskilt stort värde, eftersom samme man i andra sammanhang föreslår att det stödet skall dras in. Jag är bestört över moderaternas ställningstagande vad gäller persontransportstödet. Jag är bestört därför att vi tillsammans under så många år har drivit kravet på ett persontransportstöd. På hemmaplan driver moderaterna alltjämt det kravet, men de har tydligen inget gehör för det i sin riksdagsgrupp. Moderaterna har nu genom sitt ställningstagande klart visat att de inte vill slå vakt om de små företag som bor längst bort från marknaden. Det beklagar jag. Så några ord om administrationen av godstransportstödet, som vi har tagit upp. Det stödet menar vi bör kunna administreras på regional nivå. Allt fler har också under de senaste åren framfört sådana synpunkter. Till sist skall jag säga några ord om stödområdesindelningen vad gäller persontransportstödet. Det aktuella förslaget innebär att det kommer att finnas två olika stödområdesindelningar, en områdesindelning för godstransportstödet och en annan för persontransportstödet. Jag tycker inte att det är tillfredsställande med olika indelningar av länen för två skilda stödformer. Det hade varit bättre med samma stödområdesindelning för persontransportstödet som i dag gäller för godstransportstödet. De 35 96 i stöd som man nu föreslår skall finnas i fyra norrbottniska kommuner är pengar som i stället borde ha använts i inlandet där man har de längsta avstånden. När transportrådet skall utforma rutinerna och reglerna för persontransportstödet bör man undersöka möjligheterna att få till stånd en bättre stödområdesindelning, en indelning som bättre överensstämmer med de regler som gäller för godstransportstödet. Det skulle underlätta för företagen när det gäller att veta vad som gäller för detta slag av stöd. Nu måste de hålla reda på olika områdesgränser. Herr talman! I övrigt yrkar jag bifall till centerns reservation.

Här är det fråga om en i dag beräknad årlig kostnad på 25 milj.kr. Det är alltså en mycket liten summa i sammanhanget. Summan är alltför liten för att berättiga den omfattande administration och kontrollverksamhet som måste följa. Jag håller å andra sidan med Per-Ola Eriksson om att skall man ge stöd till dem som bäst behöver det inom det norrländska näringslivet, så är det naturligtvis de riktigt små företagen och enskilda företagarna som bör få det, inte företag med ett par hundra anställda. Men det skulle fortfarande eller i ännu högre grad göra administrationen och kontrollen till en närmast ohanterlig apparat. å Det finns alltså bättre sätt än att på detta vis ge allmosor åt näringslivet i Norrland. Man kan se till att priserna för transporter inom Norrland och från Norrland ner till övriga Sverige blir billigare genom konkurrens mellan olika trafikmedel. Det finns generellt verkande medel som ger betydligt större lättnader för den norrländska företagsamheten. Och det finansiella läget i landet är sådant att vi inte i obetänksamhet bör bygga ut kostnaderna ännu mer än vad som skett.

Herr talman! Det finansiella läget i landet är visserligen allvarligt. Men, Rolf Clarkson, använd inte det argumentet då det gäller att genomföra reformer för att hjälpa småföretagen i utpräglade skogslän att nå ut på marknaden. Det innebär att ni säger att alltid då det statsfinansiella läget är svårt, skall de mest utsatta företagen, som har längst till marknaden, få vänta. Summan som anslås är visserligen liten. Men den är inte liten för de olika företagen. Det är inte betydelselöst att få stöd för att flyga ner från norra Sverige till t.ex. Skåne för att träffa sina kunder och andra företag. Det är inte betydelselöst att kanske få 35 20 stöd på en flygbiljett som kostar över 2 500 kr. För det lilla företaget är detta oerhört viktigt. Rolf Clarkson säger att det finns bättre sätt. Vilka bättre sätt? Beträffande konkurrens på flyget: Vi är inte där ännu. Och i avvaktan på det skulle ett persontransportstöd vara oerhört viktigt och ha en mycket stor effekt. Jag måste säga att jag, som jag sade tidigare, är bestört. Vi har ju i andra sammanhang tillsammans drivit den här frågan under så många år, och den finns i de moderata valprogrammen och valbroschyrerna. Ert ställningsta gande i dag får en effekt: samtliga moderata valbroschyrer och program som är tryckta kommer att få tryckas om, därför att ni inte längre kan gå ut med det budskap som ni har i programmen. Ni har vänt på klacken, och det beklagar jag. Det drabbar småföretagen.
Herr talman! Jag tycker att Per-Ola Eriksson gör alldeles för stort väsen av denna vår attityd till persontransportstödet. Även för t.ex. en helsingborgare som jag själv är kostnaden för en flygresa tur och retur Stockholm, som får anses vara ett av de viktigaste målen i affärslivet, 1 700 kr. Det är en kostnad som i och för sig är hög. Men jag vill fråga Per-Ola Eriksson vad det är för företag som inte har råd att skicka sina försäljare eller marknadsförare för en kostnad av 1 700 kr. Persontransportkostnaden i alla företag, stora som små, måste ändå, jämfört med kostnaderna för att frakta varorna till och från företaget, vara av underordnad betydelse. Jag är övertygad om att det finns betydligt bättre former för stöd åt näringslivet i Norrland än sådana petitesser som ett 25-miljoners persontransportstöd faktiskt utgör. Som jag tidigare sade kommer också själva kontrollen av ett sådant stöd att bli så omfattande att de samhällsekonomiska förtjänsterna av det i allra högsta grad är diskutabla. Däremot erkänner jag villigt att det är ett publikfriande stöd som naturligtvis envar som ser på den sidan av saken vill bekänna sig till.
Herr talman! Jag tror inte att länsstyrelserna i norra Sverige då de under många år har drivit denna fråga har sett den som någonting publikfriande, och det har heller inte handelskamrarna eller de olika näringslivsorganisationerna gjort. Man har sett den som en väldigt viktig del av regionalpolitiken för att göra denna effektivare. Det handlar inte om 1700 kr. eller om någon enstaka tusenlapp i fördyrande persontransporter, utan det handlar om tiotusentals kronor för många småföretagare när det gäller att nå ut till marknader i södra och mellersta Sverige. Med ert ställningstagande har ni moderater markerat att ni tycker det är oväsentligt. Herr talman! Dess bättre lider moderaterna nederlag för sitt förslag i kväll, och vi hoppas att de kommer att göra det även i framtiden.

Herr talman! Jag är glad att kunna konstatera att när det gäller transportstödet till Norrland är vi helt överens inom utskottet om att detta bör bibehållas med den inriktning och omfattning som för närvarande gäller. Vi är också överens när vi understryker den stora betydelse som godstransportstödet har för att utjämna de olikheter som gäller för produktion i olika delar av landet och därigenom stärka det norrländska näringslivets konkurrenskraft. Jag tror jag vågar påstå att transportstödet är det mest effektiva regional politiska stödinstrument vi har till vårt förfogande. Också förslaget i propositionen om ett nytt stöd för sjötransporter tycker jag är bra. Som Rolf Clarkson sade, är det angeläget och nödvändigt att åstadkomma likställighet mellan olika transportslag och transportvägar och att transportstödet i sig inte skall påverka valet mellan alternativen att skeppa gods via hamnar vid t.ex. västoch sydkusten resp. via norrländska hamnar och hamnar i Vänern och Mälaren. Det är också riktigt som Rolf Clarkson omtalar att utskottet går ett steg längre än propositionen i detta avseende. Vi tycker inte att det finns någon anledning att göra den begränsning som föreslås, utan sjötransportstödet bör omfatta samma produkter som har uttransportstöd på land. Förslaget om att införa ett nytt persontransportstöd vill jag också helt ansluta mig till. Tankar på att komplettera godstransportstödet med ett stöd även till persontransporter för företagen i Norrland har framförts vid ett flertal tillfällen från såväl företag som regionala myndigheter. Det är viktigt att understryka att kontaktbehovet hos ett företag inte skall underskattas trots dagens teleteknik. Sammanträffanden med kunder, branschfolk, myndigheter osv. spelar alltjämt en mycket viktig roll för företagen. Undersökningar under 1970-talet har också visat på ett ökat personkontaktbehov, och det finns inget som tyder på att denna trend har brutits. Detta innebär att kostnaderna för persontransporter kan bli en tung bit att bära för avlägset belägna företag, som de i landets nordligaste delar, eftersom kontakterna i så hög grad är koncentrerade till Mellansverige och Mälardalen. Länsstyrelsen i Norrbotten visade också i en rapport 1983 att ett företag i övre Norrland har mer än fyra gånger så hög resekostnad som ett i Stockholm för att genomföra ett reseprogram med mål i Sveriges mest kontaktintensiva orter. I motsats till Rolf Clarkson vill jag därför med bestämdhet hävda att persontransportstödet kommer att ha en mycket betydelsefull regionalpolitisk effekt. Jag fick naturligtvis tillfälle att lyssna till den borgerliga trätan, vilket ger anledning att ställa frågan: Vad kommer att hända med persontransportstödet om det blir ett regimskifte i höst? Men det är jag övertygad om att det inte blir. När Per-Ola Eriksson slår sig för bröstet och menar att ”det var vi som drev frågan om ett persontransportstöd”, tycker jag att Per-Ola Eriksson skall varalitet försiktig. Jag vill erinra om vad som hände under Nils G. Åslings tid som industriminister. Han föreslog nämligen vid två tillfällen att godstransportstödet skulle försämras. Det fattade riksdagen också beslut om. Den ena gången var när han föreslog att massa och papper skulle undantas från transportstöd. Det andra tillfället var när köpsågverk efter kusten heller inte skulle få transportstöd. Det blev också riksdagens beslut. Men genom en socialdemokratisk motion våren 1982, som vann riksdagens bifall, återinfördes transportstödet för sågade trävaror från köpsågverken efter kusten. Så, Per-Ola Eriksson, var litet grand försiktig! När det sedan gäller frågan om att även småföretagare och egenföretagare skall få del av det nya persontransportstödet, vill jag påminna om att stödet har tilldelats en kostnadsram på 24 milj.kr. Den begränsade medelstilldelningen för stödet ställer därmed stora krav på att pengarna fördelas på ett rationellt sätt för att stödet skall få så stor regionalpolitisk effekt som möjligt. Bidraget måste därför inriktas på de företag som är reseintensiva och som har den största nackdelen av sitt läge. För att hindra att stödet plottras bort i en mängd små ansökningar är det viktigt att en undre gräns för minsta ansökningsbara resekostnad per ansökan och år införs. Sedan har vi frågan om att länsstyrelsen eller den regionala utvecklingsfonden skall administrera godstransportstödet i fortsättningen. Godstransportstödet omfattar för närvarande sju län från Värmland till Norrbotten. Det måste vara väldigt viktigt att enhetliga bedömningar av transportstödsärenden kan ske, och att samma kriterier gäller för stödet oavsett var transporten alstras. Risker för regionala skillnader i bedömningen skulle omedelbart uppstå vid en granskning länsvis. En regional administration av stödet skulle inte kunna leda till någon besparing, utan tvärtom till kraftigt höjda kostnader för granskningen, eftersom den nuvarande personsnåla hanteringen av stödet inte kan uppnås med en spridd administration. Genom att administrationen av transportstödet nu åligger transportrådet, har administrationskostnaden kunnat begränsas till mindre än 1 96 av den totala stödkostnaden, trots en löpande volymökning av ansökningar. Detta får ses som en mycket låg siffra vid jämförelse med övriga stöd, regionalpolitiska eller andra. Det föreslås också att Gällivare och Kiruna skall få del av stödet till datakommunikation. Från utskottets sida föreslår vi att även Pajala kommun skall få del av detta stöd. Med detta, herr talman, vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Jag förstår att Olle Östrand kan säga att han är glad över att utskottet nu kan ställa upp bakom godstransportstödet. Jag förstår den här glädjen därför att vi för några år sedan medverkade till att få en sådan indelning av godstransportstödet att det verkligen skulle gynna inlandet och de verkligt små företagen. Det var också mot den bakgrunden som man gjorde en omprioritering så att bulksågverken vid kusten inte skulle få stödet, utan det skulle gå till inlandet. Nils G. Åsling har aldrig, Olle Östrand, lagt fram något förslag om att försämra godstransportstödet. På den punkten vill jag bestämt bestrida Olle Östrands uppgift. Olle Östrand talade om massaoch pappersindustrin. Jag vill fråga: Var i detta betänkande finns socialdemokraternas förslag att bulksågverk och massaoch pappersindustrin skall få godstransportstöd? Det är bara tomma ord från Olle Östrands sida. När det gäller administrationen hyser inte jag samma aktning för och tilltro till transportrådet som Olle Östrand gör. Däremot hyser jag mycket stor tilltro till att regionala organ i stor utsträckning kan administrera detta stöd. De har ju synnerligen god kännedom om de lokala företagens förhållanden. En administration på lokal nivå skulle säkerligen vara lika billig och effektiv som om administrationen ligger på transportrådet.

Herr talman! Jag tycker att Per-Ola Eriksson skall läsa på litet bättre. Nils Åsling föreslog de facto, vid två tillfällen, att transportstödet skulle försämras. Men det är inte nog med det, Per-Ola Eriksson. 1981 föreslog Nils G. Åsling dessutom att det regionala stödet skulle minskas med 300 miljoner. Det var centerpartiets bidrag 1981 till en effektiv regionalpolitik — minus 300 miljoner. Än en gång, Per-Ola Eriksson: Läs på litet bättre om regionalpolitikens historia! Detsamma gäller transportstödet, som är en del av denna politik. Jag tycker att sunda förnuftet säger att administrationen bör ligga på transportrådet, eftersom rådet har kunnat hålla administrationskostnaden på en nivå som uppgår till mindre än 1 20 av stödet. Lägre kan man faktiskt inte komma. Jag är helt övertygad om att administrationen skulle bli dyrare om den lades ut på regional nivå. Dessutom skulle det kunna uppstå olikheter i bedömningen, som inte på något sätt skulle gynna vare sig företagen eller någon annan som är berörd av detta stöd.
Herr talman! Olle Östrand uppträder som en norrländsk seriefigur — han säger litet mer än sanningen. Nils G. Åsling har aldrig lagt fram några förslag på denna punkt. Transportstödet hör nämligen inte till industridepartementets verksamhetsområde. Men låt oss lämna den biten. Det är inte det som vi diskuterar. Jag vet inte hur Olle Östrand i det här sammanhanget lyckades få in minskningen av det regionalpolitiska stödets låneram med 300 miljoner, men detta är vad som hände vid denna minskning. Man skar ner lokaliseringsstödets låneram därför att stödet inte hade utnyttjats. Man använde precis samma modell som Thage G. Peterson hade använt i propositionen om regional utveckling, då han minskade just lånen. Den kritik som Olle Östrand här riktar mot Nils G. Åsling faller därför faktiskt tillbaka på Thage G. Peterson. Jag tror att vi genom en decentralisering av administrationen och en regional handläggning får en minst lika effektiv bedömning som nu. Bedömningen av stödet blir inte bättre därför att ansvaret ligger på transportrådet och papperna skickas till Stockholm. Ansökningarna kommer att behandlas med lika gott förstånd ute i de olika länen. Det är här skiljelinjen mellan oss går. Olle Östrand tror på den centralistiska vägen, medan jag har förtroende för folket ute i regionerna och har valt den decentralistiska vägen. Den tror jag håller i framtiden.
Herr talman! Den regionalpolitiska proposition som den nuvarande industriministern har lagt fram innebär förbättringar av det regionalpolitiska stödet med 200 miljoner per år, alltså totalt 800 miljoner under en fyraårsperiod. Det är litet annat än det förslag som Nils G. Åsling presenterade 1981 och som innebar en försämring med 300 miljoner. Det är alltså tur, Per-Ola Eriksson, att vi har en socialdemokratisk regering i dag. Nu kan vi behandla ett regionalpolitiskt förslag som innebär förbättringar med 800 miljoner under en fyraårsperiod, vidare ett förslag om införande av ett sjötransportstöd och dessutom ett förslag om införande av ett persontransportstöd. Jag tycker det är bra exempel på hur en effektiv regionalpolitik skall bedrivas.

Herr talman! Jag tycker att Olle Östrand svävar ut alldeles fruktansvärt. Socialdemokraterna har nämligen ingen anledning att ta åt sig äran av transportstödet. Alla partier har under årens lopp lagt fram olika förslag för att åstadkomma ett godstransportstöd. Vi har varit överens om behovet av ett sådant, även om vi naturligtvis kan ha tvistat om på vilken nivå stödet skall ligga, i vilken utsträckning det skall tillämpas, osv. Jag tycker inte att Olle Östrand skall ägna tid åt att påstå att det förhåller sig på något annat sätt.
Kammaren övergår nu till att debattera trafikutskottets betänkande 21 om anslag till Transportrådet.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
Vi har i motion 1364, som behandlats i detta utskottsbetänkande, föreslagit att man skall göra en avvecklingsplan för transportrådet. Vi menar att man därmed bör kunna göra en besparing på 10 miljoner under budgetåret. När 1979 års riksmöte beslutade om inrättandet av transportrådet fanns det naturligtvis skäl för det beslutet. Men efter hand har de uppgifter som transportrådet fick att fullgöra i mycket stor utsträckning avslutats. I uppgifterna har bl.a. ingått prövningarna i samband med nedläggningar av järnvägsbandelar, och det arbetet är i huvudsak avslutat. Den kompetens som nu finns i länsstyrelserna och i de trafikbolag som handhar dessa frågor på länsplanet tycker vi är tillräcklig för de aktuella frågorna, och vi menar att transportrådets uppgifter på riksplanet inte längre erfordras. Vi har således föreslagit att rådet skall avvecklas. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till våra reservationer 1 och 3.

Herr talman! Vpk har de tre senaste riksmötena tagit upp frågan om transportrådets roll. I vår motion 1984/85:389, som behandlas i anslutning till detta betänkande, föreslår vi en etappvis avveckling av transportrådet. Trafikpolitiska utredningen från 1973 hade arbetsnamnet ”en central trafikplaneringsnämnd”. Man tänkte sig att denna nämnd närmast skulle vara ett permanent utredningsorgan i samband med bl.a. den så aktuella handläggningsordningen vid nedläggningsprövning av trafiksvaga bandelar. Vidare skulle nämnden, som man då kallade den, ha vissa myndighetsfunktioner som central tillståndsmyndighet. Man nämner t.ex. i något sammanhang i trafikpolitiska utredningen uppgiften ”övervakning av den yrkesmässiga trafiken”. Namnet trafikplaneringsnämnd kommer en att tänka på ett demokratiskt politiskt organ — vi talar ju om nämnder i kommunala sammanhang t.ex. Möjligen var detta en av anledningarna till att namnet i stället blev transportrådet. Transportrådet är i varje fall inte ett organ som i demokratisk ordning återspeglar vad folket i val uttalat om sammansättningen av politiska organ. Detta råd fick mer och mer karaktären av en statlig myndighet, som genom sin förmenta kompetens starkt kunde påverka angelägna trafikpolitiska värderingar och åtgärder. Enligt vår mening har ett organ, som ursprungligen hade sin tyngdpunkt i utredningsfunktionen, kommit att i styrande riktning påverka viktiga politiska beslut och då främst vad gäller järnvägsnedläggningar och järnvägstrafikens ersättande med vägtrafik. Detta förhållande markeras ytterligare genom att transportrådet samtidigt har att sköta de statliga bussbidragens administration. Då nämnden eller rådet kom till berördes också dess tänkta sammansättning. Därvid betonades främst ”de relevanta kompetenserna” på trafikområdet. Däremot ägnades inte den politiska sammansättningen, dvs. den demokratiska aspekten, ett enda ord. Min uppfattning är att denna organisation fungerar som ett teknisktbyråkratiskt organ som lagt sig i politiska avgöranden. Auktoritativa uttalanden av dess ledande funktionär bekräftar att man först som regel har bestämt sig för att tågtrafiken på de s.k. prövningsbanorna skall bort och sedan skaffat fram argumenten för ett sådant beslut. Det skulle ta alltför lång tid att här redovisa alla de bristfälliga och oftast till synes improviserade s.k. underlag som producerats av transportrådet för att motivera beslut om nedläggning av järnvägstrafik.

Sådana i ekonomiska sammanhang så elementära begrepp som realränta tycks vara sammanblandade med nominalränta. Genom att man räknar med en osedvanligt hög diskonteringsränta i kalkyleringen missgynnas investeringar med lång livslängd, typ järnvägsinvesteringar, till klar förmån för investeringar med kort livslängd. Transportrådet har haft och har till uppgift att redovisa utredningar och jämföra kostnader för alternativen tågresp. busstrafik. Genomgående för dessa utredningar är den i regel statiska synen på tågalternativet. Man söker aldrig exempelvis nya lösningar, där samtrafiksmöjligheten tåg-buss eller nya tidtabeller prövas. Det finns aldrig en antydan till offensiva grepp för att ta till vara tågalternativets möjligheter. Då det gäller bussalternativet finns däremot en klar ambition att söka vägar för att öka bussens attraktivitet via t.ex. nya kombinationer i samtrafik osv. För balansens skull borde en likartad prövning ske med exempelvis tåg som stomme och landsvägsbuss för matning. Men så sker inte, eftersom man har en förutfattad mening om busstrafikens förträfflighet. Herr talman! Några ord om kalkyleringen i allmänhet. Här kan jag ta exempel från Forsmo-Hoting-banan, som jag känner till ganska bra. Trots att den aktuella bandelen nu är upprustad för 60 milj.kr. till hög standard bortser transportrådet helt från det faktum att den annars för resandetrafiken nödvändiga banupprustningen inte behöver göras. Man räknar ändå med att länstrafiken skall erhålla 12,5 milj.kr. i bidrag under fem år av statsmedel för att man ”väljer” bussalternativet, som det heter. Men banan är redan upprustad. Det behövs inga särskilda insatser för att köra några motorvagnsturer. Det blir bara 3 96 av hela trafiken, och spårunderhållet för bussen som går är försumbart. När det gäller framräkning av kapitalkostnader för motorvagnar ligger det s.k. nuvärdet eller återanskaffningsvärdet till grund. Om i fallet Forsmo Hoting man i stället använt det nu äntligen vedertagna historiska värdet som grund vid beräkningen hade detta inneburit en sänkt årlig kapitalkostnad för motorvagnarna med 252 000 kr./år. I den här angivna kalkylen skall vi också lägga märke till att landsvägsbusskostnaden har beräknats till 6:00-6:80 kr. 1984. Sådana här beräkningar, där man medvetet räknar med lägre belopp för att gynna bussalternativet, är inte objektiva. Även vägslitagekostnaderna är tydligen högst diskutabla i TPR:s kalkyler. De nyligen av departementet gjorda uppföljande undersökningarna, med utgångspunkt i trafikpolitiska utredningens material från 1979, har visat att de verkliga vägkostnaderna för busstrafik är betydligt högre. Om dessa nya rön hade tillämpats vid den aktuella kalkyleringen beträffande ersättande bussoch taxitrafik på Forsmo-Hoting-banan hade kostnaden för vägslitage stigit i spannet mellan 45 000 och 245 000 kr./år. En annan märklig sak är att transportrådet har vägrat kalkylera med elektrisk drift på prövade bandelar där sådan drift är möjlig. Herr talman! Det anförda får räcka för att i all korthet belysa den påtagliga subjektiviteten och bristerna i övrigt i TPR:s kalkyleringsverksamhet. Det finns goda skäl att stegvis avveckla TPR. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1 som är fogad till trafikutskottets betänkande 1984/85:21.

Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att upprepa alla argument, utan jag skall nöja mig med att i korthet redovisa att centern i motion 439 har begärt att regeringen skall utreda vilka av transportrådets uppgifter som kan avvecklas och vilka som kan överföras till befintliga organ — vi tänker då närmast på länstrafikbolagen och länsstyrelserna.

De övriga milen skall ju skjutas på framtiden. När det gäller skälet för ett bibehållande skriver utskottet på s. 3: ”När det gäller trafikplaneringen inom länen vill utskottet framhålla vikten av transportrådets arbete med att bistå vid länsstyrelsernas trafikplanering med orientering mot sysselsättningsoch näringslivsfrågor.” Det tycker jag är ett verkligt centralistiskt betraktelsesätt. Länsstyrelserna skulle alltså inte klara den här planeringen utan råd och anvisningar från transportrådet. Dessa argument har märkligt nog moderaterna köpt. Det är tyvärr så att det är lätt att starta byråkratiska och centrala organ, men det är svårt att avveckla dem, även om arbetsuppgifterna försvinner — man hittar alltid nya viktiga arbetsuppgifter att ersätta de gamla med. Herr talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! När man lyssnar till Grahn, Henricsson och Torwald får man lätt den uppfattningen att det enda transportrådet sysslar med är prövningsbanorna. Men så är inte fallet. Förutom de arbetsuppgifter som de tre tidigare nämnderna — transportnämnden, fraktbidragsnämnden och bussbidragsnämnden — hade överflyttades till transportrådet redan vid dess tillkomst uppgifter som gällde den övergripande trafikplaneringen och prognosverksamheten samt en del mycket viktiga uppgifter på yrkestrafikens område, såsom besvärsprövning m.m. Helt nya uppgifter till följd av 1979 års trafikpolitiska beslut var en energihushållning inom transportsektorn och handikappanpassning av kollektivtrafiken. Transportrådet har alltså fått mycket viktiga arbetsuppgifter när det gäller trafikplaneringsfrågorna, beredskapsplaneringen och statsbidragsgivningen till kollektivtrafiken. Regeringskansliet har också kunnat avlastas en rad olika uppgifter genom att yrkestrafikfrågorna fördes ut från kommunikationsdepartementet till transportrådet. Transportrådet har också fått uppgiften att administrera transportstödet till Gotlandstrafiken samt att fastställa taxor och turlistor. En annan uppgift, som är arbetskrävande och som är både trafikoch socialpolitiskt känslig, är handhavandet av kanslifunktionen för riksfärdtjänsten. Transportrådet har också under senare tid fått en rad olika utredningsuppdrag. Det gäller frågor som berör taxis verksamhet, utredningar som gäller busslinjetrafiken, transportstödet, beredskapsfrågor och riksfärdtjänsten. Bidraget till kollektivtrafiken ligger också på transportrådet, och detta bidrag rör sig för närvarande om ca 300 milj.kr. Transportrådet administrerar också transportstödet till Norrland, som rör sig om ungefär 300 milj.kr. Dessutom får man nu ansvaret för det nya sjötransportstödet och persontransportstödet, som vi snart kommer att fatta beslut om. Trots de många arbetsuppgifter som ligger på transportrådet är det ändå fråga om en förhållandevis liten myndighet, där det bara finns en eller två handläggare per arbetsuppgift. När det sedan gäller transportrådets ansvar för den övergripande trafikplaneringen i vårt land, så har ju också riksdagen vid ett flertal tillfällen understrukit transporternas stora betydelse för näringslivet och därmed också för sysselsättningen. Uttalanden har gjorts beträffande betydelsen av att landets trafikresurser tillvaratas på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. Det är ju inte småsummor som investeras i transportapparaten. Även driftkostnaderna är mycket höga. Som exempel kan nämnas att av landets samlade årliga investeringar svarar trafikoch kommunikationssektorn för ca 14 20. Därför är det viktigt att vi i transportrådet har ett samordnande organ för den övergripande trafikplaneringen. När det gäller transportrådets verksamhet kring frågorna om den yrkesmässiga trafiken kan jag omtala att antalet ärenden som gäller inrikes yrkesmässig trafik årligen uppgår till mellan 800 och 900. Ärenden om internationell trafik, övervägande tillståndsärenden, uppgår för närvarande till ca 16 000 om året. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen en bra stund, men med vad jag nu har sagt vill jag med bestämdhet hävda, att om transportrådet skulle upphöra skulle det alltså vara nödvändigt att föra ut arbetsuppgifterna till en rad andra organ. Med den effektivitet som transportrådet ålägger och med det mycket stora engagemang som personalen har — det vet jag eftersom jag själv sitter med i styrelsen — skulle ett upphörande av transportrådet innebära att sammanhållande verksamheter splittrades och effektivitet och samordningsvinster därigenom gick förlorade. Som ett bevis för att transportrådet behövs som ett organ för verkställigheten av de trafikpolitiska målsättningarna kan framhållas den stora mängd uppdrag att utreda olika trafikpolitiska frågor som regering och riksdag har lämnat till transportrådet. Det håller Olle Grahn, Sven Henricsson och Rune Torwald säkert med om. Detta talar med all tydlighet för att statsmakten har fullt förtroende för myndigheten och är mycket medveten om dess kompetens. Med detta, herr talman, vill jag yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Olle Östrand räknar upp de många uppgifter som transportrådet har och naturligtvis utför så länge det får behålla dem. Det är väl så, Olle Östrand, att byråkrati kan man alltid försvara. Man kan naturligtvis också skapa byråkrati genom att ibland kanske begära för mycket uppgifter, för mycket statistik och för mycket utredningar. Nu har i varje fall jag inte kritiserat transportrådet på så sätt att det inte skulle uträtta någonting. Däremot är vi mycket kritiska till det arbete som transportrådet i vissa hänseenden utför.

Herr talman! När det gäller redovisning från ett så viktigt organ som det som Olle Östrand här diskuterar har man rättighet att ställa krav på objektivitet. Transportrådets generaldirektör sade den 25 mars 1983, innan organet skulle företa en stor undersökning för att pröva alternativen järnvägstrafik kontra busstrafik: Bussalternativet är bättre både ur ekonomisk synvinkel och från servicesynpunkt. Det är hög tid för politikerna både på lokal och riksnivå att ha mod att ta de här obekväma besluten. Man har tillräckligt länge blåst under de järnvägsmyter som hindrat en sund utveckling av transportpolitiken. När man säger så har man ju föregripit vad man skulle utreda och redan i förväg bestämt sig för att inte ha tåg på de aktuella prövningsbanorna. Vad jag vill ha sagt med detta är att man inte får ha förutfattade meningar om man skall ha förtroendet att som huvudman göra neutrala och opartiska prövningar. Jag skulle vilja fråga Olle Östrand, om han tycker att det är riktigt att man föregriper en seriös och saklig utredning genom att i förväg säga att så här förhåller det sig. Därigenom påverkar man ju resultatet av utredningen. Har man ett organ som visar sådan brist på objektivitet borde man vara restriktiv med att lägga på det organet flera uppgifter som är mycket, mycket nära politiska avgöranden.
Herr talman! Styrelseledamoten i transportrådet Olle Östrand har med hänförelse och engagemang talat för transportrådets fortlevnad och oumbärlighet — han lär för övrigt snart följas av sin kollega i styrelsen, Rolf Clarkson. Olle Östrand tror att jag och andra som yrkat på transportrådets avveckling inbillar oss att rådet bara sysslar med järnvägsnedläggningar. Nej, Olle Östrand. Det är skälet till att vi inte direkt föreslog en nedläggning. Vi säger att utredningen skall ha som målsättning att söka avveckla transportrådet för att minska byråkratin och decentralisera beslutsfattandet.

Herr talman! Jag tycker det är på tiden att både Sven Henricsson och Rune Torwald nu erkänner att deras förslag är motiverat av att de inte tycker om att man flyttar över viss persontrafik från järnväg till landsväg; under inga förhållanden kan de gå med på det. Kravet på rationell persontransportförsörjning får underordnas det kravet. Det är naturligtvis lättvindigt att då låta det gå ut över transportrådet. Men, mina herrar, transportrådet lägger inte ned persontrafiken på järnvägarna. Transportrådet arbetar i enlighet med de direktiv och anvisningar som riksdagen har givit transportrådet. Det är väsentligt. Ärligare än att säga att transportrådet skall avskaffas vore det då att säga att vi skall avskaffa de arbetsuppgifter som transportrådet har — i annat fall måste de flyttas över på annat organ, och resultatet av det blir ju ingen ökad effektivitet. Är det då kanske så att ni vill avskaffa stödet till kollektivtrafiken, avskaffa transportstödet, avskaffa persontransportstödet, avskaffa sjötransportstödet, avskaffa Gotlandsstödet, avskaffa allt vad trafikplanering heter? Det blir ju resultatet om man avskaffar transportrådet och inte överför dess arbetsuppgifter till något annat organ. Det effektivaste måste ju vara att man har transportrådet som ett samordnande organ, både när det gäller trafikplaneringen och när det gäller de stödformer som transportrådet satts att administrera. Jag tycker det är naturligt att så sker.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
Men det finns en hel del andra uppgifter, där vi precis som Olle Östrand ber oss göra — skriver rakt ut att man skall utreda vilka som kan avvecklas. Vi tror alltså att en centralstyrning av hur länsstyrelserna skall agera när de lägger upp trafikplaneringen är obehövlig, rent av skadlig. Många uppgifter kan med fördel decentraliseras till den regionala nivån.
Herr talman! Olle Östrand svarar inte på min fråga om han tycker att det är korrekt av ett utredande organ med sådana viktiga uppgifter som det här gäller att dess främste funktionär går ut och i förväg talar om att han redan har bestämt sig för vad han skall tycka om det han skall utreda. Olle Östrand villinte säga någonting om detta. Det tror jag beror på att Olle Östrand, som är en vald representant för svenska folket, tycker att det inte är korrekt. Jag tolkar in detta i hans tystnad. Transportrådets arbetsuppgifter är grannlaga. Rådet gör faktiskt politiska lämplighetsbedömningar. Ett sådant organ borde korrekt återspegla de politiska majoritetsförhållanden som råder i landet. Det gör inte detta organ, men det har ändå möjlighet att göra politiska bedömningar om lämpligheten av vissa åtgärder på trafikområdet. Jag är motståndare till att man bygger ut och vidmakthåller en sådan ordning. Av den anledningen är vi anhängare av att man gradvis prövar om transportrådet verkligen behövs.
Herr talman! Transportrådets generaldirektör slår inte fast någonting på egen hand, utan som jag har sagt tidigare arbetar transportrådet i sin helhet efter direktiv och anvisningar från riksdagen, anvisningar som Sven Henricsson själv har varit med om att fatta beslut om. Förslaget om att avskaffa transportrådet är ett oövertänkt förslag. Det tycker jag att herrarna borde kunna erkänna vid detta laget. Vi pratar om trafikplanering. På transportrådets förra styrelsemöte framlades en utredning om godstransporterna om 10-20 år. En ledamot av transportrådets styrelse är tillika transportchef på Volvo. Han heter Rune Svensson. Han lovordade denna utredning och sade att den kommer att bli ett fint hjälpmedel för företagens transportplanering i vårt land under de närmaste decennierna. Det visar med all tydlighet värdet av att vi har ett samordnande organ när det gäller transportplanering och trafikplanering över huvud taget. Vi som jobbar inom trafikutskottet vet att trafikfrågorna får större och större betydelse inom svenskt näringsliv. Därför är det bra att vi har ett samordnande organ. Sluta med hetsjakten på transportrådet och erkänn i stället betydelsen av ett väl fungerande transportråd!

Herr talman! Tidigare i kväll, när frågan om persontransportstöd för Norrland var uppe, avvisade jag det förslaget under hänvisning till att det skulle skapa för mycket byråkrati, kräva för mycket administration. Jag kan från den utgångspunkten med bestämdhet hävda att vi från moderat sida är de första när det gäller att försöka begränsa byråkratins utbredning här i landet. Men jag är då i den brydsamma situationen att jag måste förklara för kammaren att vi moderater inte är med på det krav om slopande av transportrådet som vänsterpartiet kommunisterna, centern och folkpartiet ställer. För att kunna förklara det nöjaktigt måste jag hänvisa till det faktum att samtliga partier i Sveriges riksdag 1979 var eniga om att bildandet av transportrådet skulle utgöra en betydelsefull rationalisering av administrationen inom trafikväsendet i Sverige. Man slog samman transportnämnden, bussbidragsnämnden och fraktbidragsnämnden. Man ryckte ut från kommunikationsdepartementet till ståndsgivning i enlighet med yrkestrafiklagstiftningen. Man lade taxinäringen under transportrådet för att få en central bedömning till ledning för länsstyrelserna. När det gällde yrkestrafiklagstiftningens tillämpning skulle man vinna snabbare behandling av de ansökningar och överklaganden som annars skulle gå till departementet, och departementet skulle på ett helt annat sätt kunna ägna sig åt den heltäckande övergripande politiken inom trafikområdet som man kan begära av regeringen. Nu har denna myndighet, som dessutom -— till sin olycka, vågar jag tillägga — fick i uppdrag av regering och riksdag att medverka vid prövningen av de trafiksvaga banorna, verkat i fem år. Jag kan då säga att vi moderater i andra sammanhang här i kammaren, i fjol och i år, har krävt att 1979 års trafikpolitiska beslut utvärderas och omvärderas. Därmed skulle transportrådet automatiskt ha kommit under luppen vid den granskning som då skulle ske. Det är ett mycket tungt skäl till att vi i år icke har funnit tiden vara mogen att biträda förslaget om avveckling av transportrådet. Den enda invändning som gjordes när transportrådet bildades av Sveriges riksdag kom från centern, som sade att det vore lämpligt om transportrådet kunde förläggas till Östersund och att de delar av dess kommande verksamhet som kunde handläggas av länsstyrelserna fortfarande sköttes därifrån, och i det avseendet har ju centern visat konsekvens. Transportrådets styrelse — och detta bör Sven Henricsson lyssna på — består bara till en del av politiker. Där finns två socialdemokrater, en centerpartist och en moderat. Vidare finns där två företrädare för det privata näringslivet, nämligen Volvodirektören Rune Svensson som Olle Östrand nämnde, som kanske kan betraktas som expert på den gummihjulsburna transporttekniken i landet, och direktören Åke Nilsson från ASEA som kan tänkas försvara järnvägsintressen inom transportrådet. I styrelsen ingår också chefen för det statliga företaget Svensk Bilprovning, Alexej Pellijeff. Transportrådet är alltså en myndighet vars styrelse består av experter, med ett inslag av politiker. Vi har självfallet ingen ambition i moderata samlingspartiet att bevara en myndighet som med fog kan anklagas för byråkrati, senfärdighet eller centralistisk styrning.

Naturligtvis kommer transportrådet som en myndighet att komma i skottgluggen vid en sådan manöver. Och den är också nödvändig, om vi skall kunna fullfölja den plan som vi från moderat sida har på att sätta affärsverken under kommunikationsdepartementet i aktiebolag. Då skulle återigen transportrådet komma att få sin ställning prövad. Jag håller det inte för otroligt att den oheliga allians som vänsterpartiet kommunisterna, centern och folkpartiet nu har ingått gentemot transportrådet huvudsakligen grundar sig på det faktum att transportrådet har ådragit sig landet.

Jag är övertygad om att om vi fick förenkla yrkestrafiklagstiftningen, om vi fick öppna konkurrensen i fråga om trafiken mellan Gotland och fastlandet, om vi fick liberalisera taxinäringen osv., skulle transportrådets verksamhet i allra högsta grad kunna inskränkas. Jag har sagt detta som en förklaring till vår hållning i dag.

Herr talman! När regeringen 1972 ingick avtal med EG om ensidiga tullar på fisk och fiskkonserver var jag aktiv fiskare. Vi frågade oss med oro vad som skulle hända. Det stod redan då klart att de svenska fiskarna, som alltid haft Europa, i första hand Danmark, som en betydande marknad, skulle få svårare att konkurrera och sämre lönsamhet. Oron var inte obefogad. De ensidiga koncessionerna har kostat svenskt fiske och svensk beredningsindustri stora summor årligen, och många konservfabriker har tvingats till nedläggning. Att arbeta med 20 92 lägre lönsamhet är ingen avundsvärd situation. I det avtal som då ingicks suspenderades tullen på oberedd sill, och Sverige förband sig att inte tills vidare ta ut tullar och andra avgifter för bl.a. frysta fiskfiléer. Vi skulle få rätt att i fortsättningen liksom tidigare direktlanda fångster i Danmark. Det gick några år, och i mitten och slutet av 1970-talet var man säkert i Danmark glad över avtalet, ty den svenska Östersjösillen mer eller mindre räddade då sysselsättningen vid den danska beredningsindustrin när det rådde sillstopp i Nordsjön och det olaga fiske som bedrevs där var otillräckligt för att försörja industrin med råvara. När det lagliga fisket återupptogs och man inte längre var så beroende av svensk sill såg EG sin chans, och 1981 beslöt EG:s ministerråd att avveckla suspensionerna på hel sill med undantag av det som var bundet i GATT. Man avvecklade dem successivt under tre år. Redan första året drabbades Sverige av tullar under tolv dagar, eftersom vi är beroende av EG för vår sillexport. Drygt 50 000 ton svensk sill/strömming exporteras under perioden, och med hänsyn till andra länder såsom Norge, Finland och Canada, som också exporterar till EG och skall dela på samma kvot, är det inte svårt att räkna ut att det kostar pengar. Sverige har förhandlat och förhandlat utan resultat, om man undantar att EG utökade den tullfria importkvoten med 10 000 ton innevarande år. I ett interpellationssvar den 24 januari i år sade utrikeshandelsministern att det var ett resultat av våra, dvs. regeringens, ansträngningar. Han påstod vidare att det innebar att endast minimala kvantiteter svensk sill, om ens några, blir tullbelagda under innevarande kvotperiod — som utgick den 15 februari. Om det var ett resultat av svenska ansträngningar är svårt att veta, men det är tveksamt eftersom den tullfria tilläggskvoten gäller lika mycket för andra länder som för Sverige. Dessutom är statsrådets uttalande märkligt, då han säger att minimala kvantiteter, om ens några alls, blir tullbelagda. Vet inte han och vet inte majoriteten i utskottet att tullfriheten endast gällde tvåans sill och mindre? Det innebar att vi hade silltullar innan tilläggskvoten kom och under ett par månader tull på all sill över tvåans storlek. Under den perioden exporterades knappast annat än större sill, så påståendet att detta särskilt gynnade Sverige är löst prat. Men det gynnade EG:s fiskare, som inte fick normal konkurrens på sin stora sill från Skagerrak och Nordsjön. Möjligen kan det ha gynnat fisket av småströmmingen i Bottenhavet, men den fiskar inte vi, utan den fiskas till mer än 90 96 av Finland. Faktum var att EG garderade sig mot svensk konkurrens, precis som i andra sammanhang på fiskets område. Vi hade nog förväntat oss krafttag från regeringen, när den i februari 1983 fick riksdagens bemyndigande att helt eller delvis återta de svenska åtagandena avseende tullar och avgifter. Men av detta blev intet, om man undantar stora ord. Den 2 september 1983 sade t.ex. jordbruksministern att man inom jordbruksdepartementet inom den allra närmaste tiden skulle utarbeta en beredskapsplan för ett agerande från svensk sida för den händelse svensk sillexport tullbeläggs i EG mot slutet av kvoteringsperioden. Härvid, sade han, blir det en fråga om ett formellt tillbakadragande av de ensidiga koncessioner som lämnades EG 1972 avseende frysta fiskfiléer och fiskkonserver samt ett system för avgiftsoch tullbeläggning som kan anpassas flexibelt till olika situationer. Frågan kommer sedan, fortsatte han, att beredas gemensamt mellan jordbruksoch utrikesdepartementen. Eftersom utskottets majoritet avstyrker motionen kan vi troligen utgå ifrån att man fortfarande sitter och bereder. Vi kan också i årets finansplan på s. 19 läsa att den svenska regeringen verkar för en fortsatt avveckling av handelshinder. Man säger sig stödja ansträngningarna för att få till stånd en ny sammanhållen förhandlingsomgång i GATT och arbetar inom EFTA och EG och i det nordiska samarbetet på att undanröja byråkratiska och icke-tariffära handelshinder. Jag utgår ifrån att utskottet liksom jag anser att ensidiga tullar är ett handelshinder, åtminstone om man ser det ur svensk synvinkel. Svenskt fiske och svensk fiskberedningsindustri har ingen avundsvärd situation. De står utan gränsskydd mot import av fisk och fiskprodukter från länder där fisket är starkt subventionerat. Vi möts av tullar på Europamarknaden, dryga tullar som minskar fiskets lönsamhet och försvårar konkurrensen. Man hade kunnat förvänta sig att regeringen som kompensation för urusla avtal skulle ha gett näringen stöd, men så sker inte. Tvärtom skall allt stöd för export avvecklas, och så här säger regeringen i sitt förhandlingsuppdrag till statens jordbruksnämnd inför årets prisförhandlingar: ”För närvarande lämnas prisstöd även för de kvantiteter oberedd fisk som landas i Sverige och bjuds ut till export. Denna generösa tillämpning har belastat prisregleringens ekonomi. Eftersom exporten härigenom har kommit att omfattas av lägstapris och prisnivån internationellt sedan en tid tillbaka varit låg, har tillämpningen dessutom haft en hämmande inverkan på exportmöjligheterna. Oberedd fisk från Sverige utbjuden till lägstapris har vid vissa tillfällen inte kunnat konkurrera prismässigt på den internationella marknaden. Åtgärder i form av sänkt lägstapris för att häva denna inverkan har ytterligare belastat regleringsekonomin och motverkat lägstaprisets syfte att hålla uppe marknadspriset inom landet. Nämnden bör mot bakgrund härav utforma sitt förslag med utgångspunkt i att export av oberedd fisk exkluderas från respektive normkvantitet. Denna ordning bör genomföras successivt under en period av tre år med början regleringsåret 1985/86.” På tre år skall man således avveckla allt stöd till exporten på oberedd fisk, och fisket får ta hela kostnaden för de ensidiga tullarna. Jordbruksministern nämner inte tullarnas roll i sammanhanget. Han talar om en generös tillämpning som belastar regleringsekonomin och avsäger sig sitt ansvar för avtal om ensidiga tullar. Det gäller inte bara sill. Under 1983 exporterade vi 23 000 ton torsk, nästan alltihop till EG. Med en tull på 15 96 kostade det svenskt fiske mellan 15 och 20 milj.kr. Att vi sedan köpte tillbaka 30 000 ton tullfritt, men då i beredd form, gör att svensk beredningsindustri inte ens med svensk råvara kan konkurrera på sin egen marknad. Vi äter ca 60 000 ton torsk, men på grund av dessa avtal bereds större delen av vår handelspartner EG, delvis tack vare ensidiga koncessioner. Jag beklagar att endast moderaterna ställt sig bakom reservationen, och jag beklagar naturligtvis ännu mer majoritetens negativa inställning till fiskerinäringen. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jens Eriksson har lämnat en ingående redogörelse för innehållet i detta ärende. Vad vi är oeniga om är huruvida regeringen skall utnyttja det av riksdagen givna bemyndigandet och vidta åtgärder mot EG eller om man skall förhandla och försöka nå en uppgörelse. Jordbruksutskottet har beretts tillfälle att yttra sig i frågan, och majoriteten i jordbruksutskottet har kommit fram till att förhandlarna bör ha förhandlingsfrihet. Man avvisar alltså motionens krav. Moderaterna i jordbruksutskottet har anfört en avvikande mening. Skatteutskottets majoritet delar jordbruksutskottets uppfattning, men moderaterna i utskottet har följt upp kravet i motionen, och i en reservation begär man ett tillkännagivande. Med hänvisning till vad utskottet har anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Rune Carlstein säger att vi är oeniga om huruvida man skall utnyttja den möjlighet som riksdagen har gett regeringen att avsäga Sverige de ensidiga koncessionerna. Han säger vidare att förhandlarna bör ha förhandlingsfrihet. Ja, man har haft förhandlingsfrihet i tre år nu. Vi tycker faktiskt att om man skall nå resultat i förhandlingarna, får man ta till andra metoder än dem man har använt hittills. Därför menar vi att det nu är på tiden att använda samma metod som EG använder. EG avvecklar sina suspensioner. Sverige kan göra på precis samma sätt, eftersom man har suspenderat införselavgifterna på fiskfiléer. Detta skulle också kunna förstärka regleringskassan, så att man får råd att ge stöd till en olönsam export till EG.

Herr talman! Bakgrunden till det aktuella betänkandet är Grönlands utträde ur den gemensamma marknaden den 1 januari i år. Den gemensamma marknaden beviljades 1972 från svensk sida ensidiga förmåner på fiskeområdet. Detta var en följd av det förhandlingsläge som rådde vid det tillfället. Man kan säga att det svenska fisket var den bondepjäs som offrades i det tullpolitiska schackspelet. Det fanns andra svenska intressen som pressade på, och fisket offrades i sammanhanget. Vi står nu inför en situation där Grönland lämnar EG, och då finns det ingen anledning för Sverige att utan vidare fortsätta att ensidigt medge Grönland tullkoncessioner på fiskeområdet utan att från Grönland erhålla någon typ av kompensation. Man kan i detta sammanhang påpeka att överenskommelsen mellan EG och Grönland för EG:s del har inneburit betydande fiskerätter i grönländska farvatten. I gengäld har Grönland tillträde till EG-marknaden, tullfritt och utan kvantitativa begränsningar. Vi moderater i utrikesutskottet har inte tyckt att vi kan motsätta oss det föreslagna avtalet. Det är ingånget och det skall löpa. Däremot tycker vi att det finns starka skäl som talar för att på nytt uppta förhandlingar med Danmark för att få en ändring till stånd i detta avtal. Man behöver bara peka på en av artiklarna i avtalet, nämligen artikel 3. Av den framgår det vilken ensidighet det här avtalet har.

Det är bakgrunden till att vi har reserverat oss, och jag yrkar därför bifall till den moderata reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande 1984/85:10 behandlar avtalet angående handel med Grönland. När Grönland lämnade EG var det nödvändigt att träffa nya avtal, eftersom de avtal Sverige hade med EG inte längre var giltiga. Låt mig säga att jag hyste vissa farhågor för vad det avtalet kunde komma att innehålla, och jag ställde därför en interpellation till utrikeshandelsministern, som han besvarade den 24 januari. Med kännedom om regeringens ringa intresse när det gäller svensk fiskerinäring var kanske svaret väntat och det avtal regeringen presenterat inte oväntat. Man hyser ändå vissa förhoppningar. Man hoppas att regeringen mot bakgrund av det ekonomiska läget, sysselsättning och handelsbalans kunde ha ett visst intresse av att behålla och utveckla svenskt fiske och svensk beredningsindustri. Men om man läser artikel 3 i avtalet grusas förhoppningarna effektivt. Jag hade tänkt läsa upp den, men det har Ivar Virgin redan gjort, och därför slipper jag. Avtalet innebär alltså rätt för Grönland att införa tullar i samma omfattning som EG, medan Sverige alldeles som tidigare — och som gäller för EG -— inte har samma möjlighet. Det kallar regeringen och utskottets majoritet för frihandel. Utskottsmajoritetens uppfattning är att det är väsentligt att Grönlands utträde ur EG inte får till följd att nya handelshinder reses i Norden. Man finner det tydligen lika viktigt att gamla handelshinder behålls. Hade det inte varit bra att nu få bort handelshinder och få en ökad frihandel? Ty utskottets majoritet menar väl inte på allvar att detta avtal är en fråga om frihandel — om det inte är frihandel när den ene får gratis och den andre betalar? Vidare säger utskottets majoritet att den svenska fiskerinäringens konkurrenssituation knappast bör försämras av ett avtal som inte innebär någon förändring i förhållande till vad som hittills gällt. Det var ju bra att utskottsmajoriteten inte rent av påstod att det var en förbättring. Men man kan fundera över om inte situationen försämras. Det står helt klart att Sverige utestängs från den grönländska marknaden. Den får EG behålla som tidigare på grund av att vi har tullfrihet och att Sverige med 15-20-procentiga tullar inte kan konkurrera. Möjligen kan Norge få en del av handeln, eftersom Norge enligt vad som framgått i pressen förhandlat fram ömsesidig — lägg märke till ömsesidig — tullfrihet. Man kan vidare fråga sig om inte vår konkurrenssituation försämras då vi får ensidiga tullar när ett land går ur EG. Enligt utrikeshandelsministerns svar på en fråga för drygt en vecka sedan finns det också stora risker att vi får ensidiga tullar när Spanien och Portugal går in i EG. Alltså får vi ensidiga tullar när länder går ur EG och ensidiga tullar när länder går in i EG. Vi har en obetydlig handel med Grönland, säger man i propositionen och i utskottets betänkande. Ja, visst blir det en obetydlig handel, alldeles som vår Övriga fiskhandel med EG. Vi har inte kunnat sälja till Grönland, eller hur tänker man att Abba och Foodia skall kunna konkurrera med dansk konservindustri om deras konserver avgiftsbeläggs med 1 kr. medan Danmark har tullfrihet. Det är därför vi inte har kunnat sälja till Grönland, och det är därför vi inte kommer att kunna sälja dit. Från dansk sida ville man ge avtalet ett mera långtgående innehåll. Jag kan inte låta bli att fundera över vad det kunnat röra sig om. Var det månne fiskerättigheter i svenskt vatten som man ville ha för att gå med på ensidiga koncessioner? Danmark fick ju 100 000 ton torsk i grönländsk zon för sin tullfrihet. Hur man kunnat begära ytterligare förmåner för grönländsk räkning begriper inte jag. Är inte ett sådant resonemang en tröst för den som inte är belåten med regeringens avtal? Kan man få så mycket mer än fullständig tullfrihet utan förpliktelser? Jag är förvånad över att centern och folkpartiet ställt upp för regeringen. Hur är det med vaktslåendet om de små i samhället? Hur är det med omsorgen om sysselsättningen i glesbygd? Hur är det med talet om en levande skärgård? Det finns en moderat reservation med anledning av min motion, och jag yrkar bifall till denna. Men min motion innehåller ytterligare en hemställan om att riksdagen inte skall godkänna avtalet mellan Danmark och Sverige. Jag yrkar bifall också till denna hemställan, vilket innebär att jag yrkar bifall till motionen i dess helhet.

Herr talman! Den motion som Jens Eriksson har avlämnat i anslutning till proposition 94 ger i hög grad intryck av att vara en partsinlaga. Det framgick redan vid utskottets behandling, och detta intryck har förstärkts vid dagens debatt. Motionären föreslår att propositionen avslås, och utskottets moderater har tagit Jens Erikssons motion som utgångspunkt för sin reservation. Utskottets moderater säger sig dock tills vidare acceptera avtalet, men talar i något dunkla ordalag om viss kompensation, som Grönland uppenbarligen skall stå för. Reservanterna anser att förutsättningen för att avtalet skall accepteras är — som det står i reservationens text — att nya förhandlingar så snart som möjligt upptas med Danmark för att ”åstadkomma en bättre balans i handelsförhållandet mellan Grönland och Sverige”. Även i detta avseende uttrycker sig reservanterna mycket otydligt. Bakgrunden till den föreliggande propositionen är att Grönlands befolkning vid två olika tillfällen i folkomröstningar uttalat sin ovilja att delta i den danska EG-anslutningen. Denna klara viljeyttring har respekterats, och från den 1 februari i år har Grönland beviljats utträde ur EG. Den nya konstruktionen innebär att frihandel mellan Grönland och EG bibehålls på industrivaruområdet. Detsamma gäller också, under vissa förutsättningar, för jordbruksoch fiskeområdet. Till följd av att relationerna mellan Grönland och EG har förändrats har ett nytt avtal upprättats beträffande Sveriges handelsförbindelser med Grönland. Den svenska utgångspunkten har varit att frihandelsavtalets regler om tullar, kvantitativa begränsningar, ursprungsregler m.m. även fortsättningsvis skall gälla beträffande Sveriges förhållande till Grönland. I anslutning till Grönlands uppbrott från EG diskuterades frågan i EFTA. Alla var då överens om att inte göra några försämringar för Grönland. Nu uttrycker motionären stor oro över att den svenska fiskerinäringen hamnat i en allt besvärligare konkurrenssituation. Motionären anser tydligen att detta svåra läge skulle kunna förbättras genom att propositionen avvisas. Utskottet däremot slår med stor tydlighet fast att den svenska fiskerinäringens konkurrenssituation knappast kan försämras av ett avtal som inte innebär någon förändring av nu gällande förhållanden. Problemen för den svenska fiskerinäringen ligger betydligt djupare än så. Fiskerinäringens svårigheter måste därför sökas på annat håll. För att ge en bättre belysning av utskottets bedömning måste tilläggas att det svensk-grönländska handelsutbytet är av mycket liten omfattning. Det kan räknas i endast ett par promille av den totala svenska utrikeshandeln. Utskottet reser sig också — med stöd av praktiskt taget alla remissorgan — mot risken av att Grönlands utträde ur EG skulle resultera i att nya handelshinder upprättas i Norden. Om så sker, slår vi in på en ny politik, som de allra flesta av oss står främmande inför. Trots utskottets konsekventa hållning och klara ståndpunktstagande har utskottets moderater reserverat sig. I reservationen framhålls att det inte finns anledning för Sverige att utan vidare fortsätta att medge Grönland koncessioner på fiskeområdet utan att motparten — i detta fall Sverige — tillerkänns en likvärdig kompensation. Denna fråga har inte tagits upp vid utskottsbehandlingen, och reservationens text bidrar inte heller till att öka klarheten om vad som menas med en likvärdig kompensation. Kompensation för vad? Grönland har inget gränsskydd på fiskeområdet. Det avvecklades i februari 1985. Tidigare följdes EG-reglerna. Jag är övertygad om att kammaren har intresse av att på denna punkt få höra ett betydligt klarare språk från reservanternas talesman. Något måste väl ändå reservanterna mena med vad de skrivit i det här avseendet. När det sedan gäller själva avtalsförslaget är emellertid reservanterna — i motsats till motionären — beredda att acceptera detta. Men man gör det på ett villkor. Reservanterna säger nämligen ”att en ny förhandling så snart som möjligt bör upptas med Danmark i syfte att åstadkomma en bättre balans i handelsförhållandet mellan Grönland och Sverige”. Även på denna punkt finns skäl att sätta frågetecken. Kammaren är säkert intresserad av en tydligare beskrivning också när det gäller hur detta mål skall kunna uppnås. Att anföra balansproblem som ett skäl för nya förhandlingar beträffande den svenska handeln med Grönland måste upplevas som rätt generande för de moderata reservanterna, speciellt med hänsyn till det blygsamma handelsutbyte det rör sig om i detta fall. Om nu inte moderaterna känner obehag inför detta, så är säkert det stora antalet ledamöter här i kammaren med stark känsla för det nordiska samarbetet ytterligt betänksamma inför denna propå. Om förhållandena ändå skulle utvecklas i en riktning som gör att de påkallar nya förhandlingar, håller avtalet en dörr öppen för sådana. Åtskilliga artiklar i avtalet har lästs upp av de tidigare talarna, men en artikel har man inte nämnt, och jag vill därför läsa upp den.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
Herr talman! Ja, Sture Palm, det är en partsinlaga. Det är en partsinlaga för Sverige, för svensk sysselsättning i skärgården, för svenskt fiske och för svenska arbetstillfällen. Sture Palm frågar vilken kompensation vi avser. Vi vill ha som kompensation ömsesidig tullfrihet. Då är det fråga om frihandel. Här talas om att det inte skulle bli några försämringar. Nej, men det blir heller inga förbättringar, och det hade funnits en möjlighet att uppnå förbättringar. Jag är övertygad om att vi hade haft ömsesidig tullfrihet om man från svensk sida krävt det. Men vad gör regeringen? Jo, den bjuder på fisk. Regeringen har med sig fisk i väskan och bjuder på den både när man umgås med nordiska grannar och när man umgås med andra. Det går inte i längden att göra så, om vi skall kunna behålla ett livskraftigt svenskt fiske. Man bör inte tala om känsla för nordiskt samarbete i det här fallet. Ensidiga koncessioner och ensidiga tullar, där den ene uppoffrar och den andre får, innebär nämligen inte något särskilt bra nordiskt samarbete. Jag är inte säker på att ens Grönland tycker att detta är något bra samarbete.
Herr talman! För att i all korthet visa med några siffror hur liten omfattning vår handel med Grönland har vill jag nämna att vår export på Grönland var 65 miljoner och importen därifrån 60 miljoner år 1982. Siffrorna varierar naturligtvis olika år, men det handelsutbyte vi diskuterar har legat kring 60-miljonersstrecket. Det handlar som sagt om några promille av den svenska utrikeshandeln. Att då börja mobilisera sysselsättningsargument och ta upp hela den svenska fiskerinäringens problem är att sakna sinne för proportioner när det gäller frågans omfattning.
Herr talman! Omfattningen kommer heller inte att bli större när man har ensidiga tullar. Svenskt fiske och svensk beredningsindustri kan inte konkurrera på 15-20 96 sämre villkor än vad EG och Norge kommer att göra. Tala inte om vad som har varit! Tala i stället om vad som kunde ha blivit! Det hade säkert funnits en marknad — ingen stor marknad men en betydligt större än när man har ensidiga tullar. Går ni vidare med den typen av avtal om ensidiga koncessioner får vi ingen export till vare sig det eller det andra landet, eftersom också vi måste ha lönsamhet på fisket.

Herr talman! Sten Sture Paterson har frågat mig om jag ämnar vidtaga några åtgärder med anledning av situationen för de mänskliga rättigheterna i Nicaragua. Under Somoza-tiden var Nicaragua under årtionden en hård diktatur. Först i och med revolutionen år 1979 inleddes en utveckling mot demokrati samt ökad ekonomisk och social rättvisa. På vissa punkter finns det dock anledning till oro över förhållandena i Nicaragua. Som en följd av krigstillståndet i landet förekommer det inskränkningar i de mänskliga rättigheterna. Pressfriheten är kringskuren. Fall av försvinnanden och godtyckliga frihetsberövanden har konstaterats. Under ett tidigare skede var minoritetsfolken i landet, främst miskitoindianerna, utsatta för övergrepp från regeringens sida. Enligt internationella bedömare gör sig de väpnade oppositionsgrupperna, de s.k. contras, skyldiga till omfattande och grymma övergrepp mot civilbefolkningen. Bortsett från contras illdåd är dock läget för de mänskliga rättigheterna klart bättre i Nicaragua än i vissa andra länder i Centralamerika. Sålunda har FN:s generalförsamling under en följd av år fördömt de massiva kränkningarna av dessa rättigheter i El Salvador och Guatemala. Nicaraguas regering har vidtagit åtgärder för att främja respekten för mänskliga rättigheter. De allmänna val som hölls i höstas, den amnesti som erbjudits merparten av kontrarevolutionärerna samt den dialog som inletts mellan regeringen och representanter för miskitoindianerna är exempel härpå. Det är den svenska regeringens förhoppning att dialogen mellan å ena sidan Nicaraguas regering och å den andra såväl de demokratiska oppositionspartierna som miskitoindianerna skall vidgas och fördjupas för att därigenom bana väg för en vidareutveckling av demokratin i landet. Ett avgörande bidrag från utomstående länder för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna i Nicaragua är att verka för att aggressionen mot landet upphör så att Nicaraguas folk och regering ges en möjlighet att i fred och frihet vidareutveckla demokratin och bygga upp landets institutioner. Den svenska regeringen stöder därför helhjärtat den s.k. Contadoragruppen i dess ansträngningar för att få till stånd en fredlig utveckling i Centralamerika.

Herr talman! Jag tackar utrikesminister Bodström för svaret. Ett återkommande tema i svensk biståndsdebatt är huruvida utvecklingen i ett mottagarland leder till ökad demokrati eller ej. Ett instrument för att mäta detta är om situationen för de mänskliga rättigheterna ger bevis för en växande respekt för internationellt vedertagna normer för mänskliga frioch rättigheter. Svårigheterna här är betydande att utvärdera sanningshalten i från olika källor inströmmande rapporter rörande läget för mänskliga rättigheter i ett land. Det gäller även för Nicaragua. I min fråga återger jag ett uttalande gjort av den permanenta kommissionen för mänskliga rättigheter i maj 1984. Uttalandet vittnar om djup oro för utvecklingen beträffande de mänskliga rättigheterna i Nicaragua. Till stöd för det berättigade i denna oro lämnas en omfattande dokumentation.

Listan kan göras ännu längre, och den kan avslutas med den sammanfattning av läget i Nicaragua som ärkebiskop Migell Obando y Bravo nyligen har gjort. Han finner att sandinisterna inför ett totalitärt system, inkräktar på religionsfriheten och inför marxistiska läroböcker i skolorna. Rapporten från Permanenta kommissionen för mänskliga rättigheter avfärdades som osann av sandinisten Gladys Baåz vid hennes besök i Stockholm den 13 mars i år. Rapportens innehåll var, enligt henne, präglat av att CPDH numera var infiltrerat av Somoza-folk. Det är ett något märkligt påstående med tanke på att sandinisterna 1981 skapade ett eget organ för mänskliga rättigheter, sedan de hade misslyckats med att få kontroll över CPDH. Herr talman! Jag vill avsluta med ett par frågor till utrikesministern: Vilka möjligheter har regeringen att medverka till en bättre situation beträffande de mänskliga rättigheterna i Nicaragua? Kan regeringen ge vidare stöd för utsortering av allsidig och rättvisande information om förhållandena avseende de mänskliga rättigheterna i Nicaragua och i andra länder?

Herr talman! Det är ett starkt intresse för oss att vi skall verka för en tillämpning av de mänskliga rättigheterna på ett bättre sätt i alla de länder som vi har att göra med. Nicaragua är därvid inget undantag. Jag vill börja med frågan om rösträtten och den parlamentariska demokratins tillämpning. Jag tror att jag vågar påstå att det var statsminister Olof Palmes insatser under hans besök i Nicaragua förra året som ledde till att man beslöt att inte skjuta upp valen till parlamentet på det sätt som man tidigare hade tänkt sig. Valet genomfördes också trots att vissa partier bojkottade det. Man får väl anse att detta val utgjorde det hittills mest demokratiska sättet för att åstadkomma en beslutande församling i Nicaragua. Det finns alltjämt brister i fråga om mänskliga rättigheter i Nicaragua. Regeringen själv försvarade sig med att peka på de svåra angrepp som samhället utsätts för av de s.k. contras. Även om vi fördömer dessa angrepp hindrar inte det att vi i fortsättningen måste verka för att stödja de krafter som vill förbättra befolkningens mänskliga rättigheter. Vi ser med tillfredsställelse att dödsstraff inte tillämpas i Nicaragua, och vi konstaterar att antalet fängslade har sjunkit.